Herr talman! I utgångsläget måste vi ha förtroende för finansinspektionen. Eftersom det, som vi bägge har konstaterat, är helt i enlighet med dess instruktion att göra dessa undersökningar, måste de få slutföras först. Vi har också sagt i utskottsbetänkandet att vi utgår ifrån att regeringen noga skall följa den här utredningen.
Herr talman! Att jag framhärdar litet när det gäller just den här undersökningen beror på att jag hellre såg att vi här i riksdagen kunde få fram en enig uppfattning om behovet av denna, än att vi kanske överlämnar i granskningen till undersökande journalistik i massmedia.

Herr talman! Man har flera gånger tidigare i debatten i dag pekat på behovet av en EG information, av information om EES-avtalet och om vad ett medlemskap kan innebära. Nu har vi alltså kommit därhän att man vill anslå 50 milj.kr. för det närmaste budgetåret och därefter ytterligare 50 milj.kr. till information om denna problematik. Jag tror att Bengt Hurtig om han läser betänkandet och även propositionen närmare finner att det är avsikten att en hel del av pengarna under det första året skall gå till folkbildningsarbete för detta ändamål. Det är inte fråga om att några statliga dignitärer skall utarbeta material åt det ena eller det andra hållet. Jag förutsätter att Maastrichttraktaten och likaså Romfördraget mycket väl kan spridas på ett pedagogiskt sätt runt om i hela Sveriges land. bDet har inte rått någon diskussion om det här i utskottet, utan det är ett enhälligt utskott som har avlåtit sitt betänkande. Herr talman! Jag är inte så förmäten att jag tror mig kunna tävla med det fotbolls-EM som just har börjat -- också det ett uttryck för den europeiska värdegemenskapen -- när det gäller att väcka intresse här i kväll. Därför nöjer jag mig nu med att yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkandet. Jag önskar också, herr talman, en trevlig sommar för talmännen, för riksdagskollegerna och för kammarkansliet och all annan personal som hjälper oss i vårt, trots allt som ibland sägs, ändå kanske betydelsefulla värv.

Herr talman! Från socialdemokratisk sida välkomnar vi en bred debatt och information om den europeiska integrationen. Vi tycker att det är oerhört viktigt att svenska folket får möjlighet att ordentligt sätta sig in i den här frågorna. Därför välkomnar vi att regeringen, kanske något sent omsider, men ändå, i kompletteringspropositionen lagt fram ett förslag om att pengar skall anslås för en bred, allsidig och seriös information. Det skall vara en tvåstegsinformation: under det kommande budgetåret skall man anslå 50 miljoner och lika mycket nästkommande budgetår. Som redan nämnts här är det ett enigt utskott som står bakom betänkandet. I detta markerar utskottet det med att framhålla att informationen det första året skall ha en folkbildningskaraktär. Bl.a. understryker utskottet att Folkbildningsrådet skall kopplas in och vara med i fördelningen av pengarna. Det bör garantera att pengar kan kanaliseras ut till studieförbund och andra organisationer som vill ge en seriös och saklig information. I steg 2, under det därefter kommande budgetåret, då vi närmar oss den utlovade folkomröstningen, skall medel kunna användas till kampanjerna inför denna. Men vad det först handlar om är att det skall ges en allsidig, seriös och objektiv information. Jag vill också understryka att man i det sammanhanget naturligtvis bör kunna sprida det material som finns -- Maastricht-överenskommelse, Herr talman!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

Herr talman! Jag skall studera det här en gång till, men det står uttryckligen att bidragen inte skall medverka till att bygga upp eller permanenta institutionella arrangemang. Hur skall detta tolkas?l Man kan ju tolka den här folkrörelsen som ett sådant arrangemang, med uppbyggande av kansli osv. Vi får nu hoppas att den tolkning som Lekberg gör är den riktiga. Vi kommer naturligtvis att se till att det lämnas in nya ansökningar om pengar och att projekt av olika slag redovisas.
Herr talman! När man reser omkring i landet och talar om EG på seminarier, konferenser och i andra sammanhang är det mest bestående intrycket att okunnigheten är mycket stor, att informationsbehovet är oändligt och att frågorna är många. De här pengarna kommer väl till pass. Flera har här talat om att man bör översätta och sprida Maastricht-avtalet liksom Romfördraget, och de kan möjligen vara bra att ha som uppslagsverk, men det är sannerligen inte någon nöjsam eller lättförståelig läsning. Snarare behöver man lättlästa och lättförståeliga sammanfattningar av både Maastricht-avtalet och Romfördraget, just för att sprida denna information till så många som möjligt. Det är väl snarast så att avtalstexterna läses av dem som redan kan väldigt mycket eller av dem som behöver gå tillbaka till dem för att kontrollera vissa uppgifter. Det är lättförståeliga texter som mest behövs i detta grundläggande skede, och då kommer, som sagt, de här pengarna väl till pass. Jag tycker också att det är viktigt att man uppmärksammar att vi i utskottsbetänkandet på ett par ställen har anfört att det är angeläget att kvinnornas situation och kvinnornas frågor uppmärksammas särskilt med tanke på den mycket speciella s.k. kvinno och EG-debatt som förs i Sverige men som inte förekommer någon annanstans. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets enhälliga hemställan.
Fru talman! Jag blir litet orolig när Ylva Annerstedt säger att det inte är så viktigt att dela ut Maastrichtfördraget. Man kunde få det intrycket. Det var, som jag uppfattade hennes inställning, hårdsmält, tråkigt och över huvud taget svårt. Kanske är det så att Europaunionens konstruktion kommer väl till uttryck i Maastricht-fördraget.

Fru talman! Detta ärende är sådant att man måste gendriva ett inlägg som Bertil Måbrinks, om det så må vara den sista kvällen under riksmötet. Bertil Måbrink -- vänsterpartist, känd kommunist och känd Sovjetvän -- står här och försöker under skenhelighetens kaskader att göra frågan om terrorismstöd från Libyen till en rättstvist. Det är avslöjande och pinsamt! Frågan gäller huruvida ett land i världen skall tillåtas att öppet demonstrera sitt förakt för internationell rättsordning och internationell samvaro. Det gäller om ett land på vår jord skall få visa sitt förakt för FN, det organ som 170--180 nationer i världen tillsammans har skapat för att i det åstadkomma ett instrument för freden. Att då ställa sig i denna talarstol och kalla frågan om huruvida Libyen skall tvingas att ställas inför rätta för en rättstvist, finner jag vara uppskakande och pinsamt. Det saken gäller är att FN:s säkerhetsråd enligt den stadga som bl.a. FN:s medlemsnationer har antagit, och bland dem Sverige, har rätten att fatta beslut om sanktioner i situationer där freden är hotad. Libyens terroriststöd riktade sig till, och riktar sig till, många källor i världen. Vi vet genom Libyens egna medgivanden sedan sanktionsbesluten i FN fattats, att Libyen nu i maj 1992 öppet medger att man har stött de värsta terroristerna som jorden någonsin lärt känna. Därtill har man också varaktigt stött IRA. Att då gå upp i denna talarstol och tala om att detta skulle handla om en rättslig tvist om folkrättens ställning, menar jag är att verkligen dra ett skenhelighetens täcke över ett allvarligt problem, något som är oerhört avslöjande när det gäller Vänsterpartiets skuggor från den gamla tiden.

Fru talman! Utlåtandet från utrikesutskottet är enhälligt. Den motion från Vänsterpartiet som nu har diskuterats har inte föranlett något särskilt yttrande och inte heller något yrkande här i dag. De synpunkter som Bertil Måbrink nu har framfört kom inte till uttryck muntligen i utskottet. Däremot tycker jag att motionen tog upp en del problem som det finns anledning att seriöst diskutera. Om det första yrkandet i motionen sade utskottet att man utgår ifrån att regeringen fortsätter att utnyttja de tillfällen som ges för att framföra Sveriges synpunkter. Det innebär att utskottet har uttalat att regeringen skall verka för en fredlig lösning. Nu pågår dess bättre förhandlingar i Genève, som av allt att döma har vissa utsikter att leda till en fredlig lösning. Det andra yrkandet som finns i motionen är däremot folkrättsligt omöjligt. FN kan inte bli en part när det gäller en fråga som berör vad ett land, i det här fallet Libyen, har gjort. FN är det internationella organ som skall agera i detta fall, och FN har utnyttjat sina möjligheter att agera. Folkrättsligt kan man inte göra invändningar mot att säkerhetsrådet har agerat. Bakgrunden är ju omdiskuterad. De konsekvenser som terrordåden har fått är fruktansvärda. Jag vill dock säga att bakgrunden till resolutionen var att FN:s säkerhetsråd fäste särskilt avseende vid Libyens vägran att samarbeta i den här frågan. Resolutionen tar fasta på detta, och det är först nu i ett senare skede som man har kommit någon vart. Däremot är det inte folkrättsligt givet att man i det här fallet skulle ha åberopat 7 kap. Man hade mycket väl kunnat tänka sig att i stället hänvisa till 6 kap. Det kommer att diskuteras hur stadgan skall vara utformad i fortsättningen med hänsyn till det nya internationella läget. För egen del vill jag gärna säga att jag allmänt sett tycker att det är viktigt att man inte tillgriper alltför långtgående sanktioner innan man har utnyttjat alla andra möjligheter. Det kan finnas politiska betänkligheter mot att göra så. Om stadgan inte blir ändrad -- vilket den förhoppningsvis blir -- kan vissa stormakter få ett för stort inflytande i nuvarande situation. Det tycker jag att det finns anledning att säga.

Nu ingår inte den här frågan i FN-resolutionen, utan den tar fasta på vägran till samarbete. Sedan kan man naturligtvis säga att det som står i en av resolutionerna, nämligen att underlåtenhet att göra något från Libyens sida, är ett hot mot fred och säkerhet. Det kan man diskutera. Icke desto mindre har utskottet, trots att den frågan inte var huvudfrågan, ändå sagt att frågan om ökad användning av den internationella domstolen i Haag för tvistlösning i internationella konflikter är av stort intresse. Utskottet sympatiserar principiellt med motionärernas förslag om att domstolens roll bör stärkas. Detta är dock en fråga som får tas upp i annat sammanhang. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.
Fru talman! När muren rasade och allt hände i Öst, förväntade vi oss en ny internationell rättsordning. Det skulle inte vara stormakterna som med sina metoder gjorde upp världens affärer. Vi skulle således gå från den politiska ordning som Nic Grönvall talar om till en mera internationellt rättslig ordning. Detta var förväntningarna och finessen. Om förväntningarna inte infrias -- stormakterna har ganska mycket blod på sina händer; jag tänker på alla i säkerhetsrådet -- då uppstår den situationen att många länder i tredje världen börjar i frågasätta hela FN-systemet. Den situationen vill jag i alla fall undvika. Vi måste röra oss från den här politiska maktordningen till en rättsordning. Det är den vägen vi måste gå och vi måste naturligtvis agera med stor eftertänksamhet. I förlängningen hotas allas vår gemensamma säkerhet av terrorism och andra problem om vi inte kan gå den vägen. När man alltså i den här skrivningen i FN har gjort underlåtenhet att vidta vissa åtgärder till ett hot mot fred och säkerhet, då har man faktiskt infört ett nytt element, tycker jag. Om man inte har gjort någonting är det ett hot mot fred och säkerhet -- med ett sådant synsätt har man enligt min mening gått litet långt. Man börjar tala om att FN:s säkerhetsråd kan göra innovationer av FN-stadgan osv. Detta är, menar jag, tendenser som vi måste se upp med.

Ärade kammarledamöter!

Det är kanske en naturlig följd av valutgången med åtföljande regeringsskifte och av att vi fått två nya partier i riksdagen. De internationella kontakterna har under året breddats och fördjupats. För första gången under enkammarriksdagens tid har ett särskilt utskott -- Men mycket är sig ändå likt i vår riksdag. Det gäller inte minst ärendeanhopningen vid vårsessionens slut. Mycket intresse har knutits till utskottens arbete. Över huvud taget har intresset för riksdagens arbete varit stort från både massmedia och allmänhet. Vi har under det gångna året haft fler planerade besök än någonsin tidigare. Åhörarläktarna har varit väl fyllda och telefonsamtalen till vår informationsenhet har varit många. Försöket med öppet hus, där alla enheter och alla partikanslier helhjärtat ställde upp, blev en stor framgång. Jag hoppas att det skall kunna bli en tradition. Går vi till riksdagsstatistiken kan vi se stora skillnader mellan det snart gångna riksmötet och det förra. Antalet motionsyrkanden har i stort sett halverats, från över 13 000 stycken till drygt 6 500. Antalet reservationer har minskat från över 5 000 till knappt 1 000. Det är en mycket dramatisk minskning, även om vi lägger till Vänsterpartiets särmeningar. Fler frågor har ställts under det här riksmötet än någonsin tidigare, hela 858 stycken. Regeringen har vid olika tillfällen informerat kammaren i aktuella frågor och om viktiga propositioner. Det är bra, även om en hel del återstår i vårt arbete att ge riksdagen dess rättmätiga position i den politiska debattens centrum. I Sverige talar vi till nationen via riksdagens talarstol, sade statsminister Carl Bildt för några månader sedan. Det är bra, så skall det vara. Fyra ledamöter lämnar riksdagen under den närmaste tiden och kommer därför inte att återfinnas i sina bänkar då nästa riksmöte inleds i oktober. De är alla fyra i ordets politiska mening tunga ledamöter, som efter en lång politisk gärning går vidare till nya arbetsuppgifter. Jan-Erik Wikström kom in i riksdagen redan under tvåkammartiden och tillhörde under ett år första kammaren. Jan-Erik Wikström har sedan många år en ledande ställning i Folkpartiet. Han har en imponerande politisk bredd och har gjort stora insatser inom utbildningspolitik och kulturpolitik. Han har också ägnat sig åt massmediafrågor, utrikespolitik och mycket mera. Under sex år var Jan-Erik Wikström chef för utbildningsdepartementet. Vi önskar honom lycka till när han nu lämnar riksdagsbänken för landshövdingestolen i Uppsala. Gunnar Björk började sin bana i riksdagen 1971. I riksdagen har han arbetat med bl.a. försvarsfrågor och ekonomisk politik. Han har också ägnat sina krafter åt de nordiska frågorna och under det senaste året har han svarat för sådana frågor i regeringens kansli. Gunnar Björk har suttit i en lång rad utredningar och styrelser och han har haft viktiga förtroendeuppdrag i Centerns partigrupp. När han nu lämnar oss för att bli landshövding i Kopparbergs län ger vi honom de bästa välgångsönskningar. Lars-Ove Hagberg kom också till riksdagen så tidigt som 1971. Lars-Ove Hagberg hade en gedigen facklig och kommunalpolitisk bakgrund när han träddde in i riksdagen. I riksdagen har han ägnat sig främst åt sociala och arbetsmarknadspolitiska frågor. Under senare år har han varit talesman för sitt parti i viktiga ekonomisk-politiska frågor. Lars-Ove Hagberg har tillhört Vänsterpartiets förtroenderåd. Även Lars Ove Hagberg följs av våra välgångsönskningar när han nu lämnar riksdagen. Ulf Lönnqvist har inte fullt så många år bakom sig i riksdagen som de andra som nu lämnar oss. Det innebär emellertid inte att han skulle ha mindre politisk erfarenhet. Sedan mitten av 1960-talet har han i olika befattningar ägnat sig åt politik. Det var sålunda en erfaren politiker som år 1982 trädde in i riksdagen. Ulf Lönnqvist har varit statssekreterare och statsråd. Idrotts-, ungdoms-, miljö och bostadsfrågor är de områden han främst har lagt ned sina insatser på. Även Ulf Lönnqvist kommer att fortsätta sin samhällsgärning som landshövding. Han följs av våra välgångsönkningar. Så vill jag till sist tacka mina talmanskollegor för ett fint kamratskap och ett utmärkt samarbete. Jag vill också på allas våra vägnar tacka alla dem som arbetar för oss här i riksdagen, i kammarkansli, utskott och förvaltning. Det är lätt att instämma i de lovord som nyligen gavs i en enkät om förvaltningens service bland de över hundra ledamöter som lämnade oss i höstas. Mycket arbete kommer också att ske under sommaren för att förbereda den 88:e IPU-konferensen, som kommer att äga rum här i september. Låt mig till sist, kära ledamöter, läsa en liten dikt av Olof Lagercrantz. Den heter Efter läsningen av Det var en hjärtans dag bland världens alla dagar då östergöken gol i sommarns gröna hagar och Flora band en krans kring alla flickors änne av kattfot och viol och käringtand ett spänne. Hur ljuvligt solen sken på fattiga och sjuka och gräset bredde ut sitt sidenbolster mjuka. Där lade jag mig ner och hörde bina surra och duvan på sin kvist för hjärtevännen kurra. Jag somnade till sist vid rop ur gröna hagar. Det var en hjärtans dag bland världens alla dagar. Med denna lilla dikt vill jag önska er alla en sommar med vila och aktiviteter i stimulerande blandning.

Fru talman! Jag ser inte någon orsak för mig att i dag i sak gå in på alla de invändningar mot EES avtalet som Birgitta Hambraeus drar fram. Vi i kammaren får rikt med tillfällen till att diskutera innebörden av EES-avtalet och dess konsekvenser. Det gäller inte minst när EES-utskottet har gått igenom det här stora avtalet och de motioner som i dag har väckts, bordlagts och skickats vidare till utskottet. På basis av detta, och utifrån ett betänkande, kommer alla i kammaren att få alla möjligheter att framföra sina åsikter och att rösta på det sätt som de finner bäst i det här ärendet.

Jag kan hålla med Birgitta Hambraeus att det är synd att vi inte har mer tid för behandling i riksdagen av det här ärendet. Ärendet är mycket omfattande. Att det förhåller sig så är emellertid inte någonting som riksdagen kan göras ansvarig för. Arbetet här i riksdagen, från det vi fick propositionen, har gått såvitt jag förstår så snabbt som man över huvud taget kan begära. Man kan inte heller anklaga den svenska regeringen för att ha sölat med att få avtalet till stånd. De problem som har uppstått har legat utanför Sveriges gränser, och vi kan väl bara notera att man från svensk sida, regering och riksdag, gör allt vad som kan göras för att genomföra avtalet på det sätt och på den tid som länge har varit målet för svensk politik. Jag vill gärna understryka ordet länge, därför att Birgitta Hambraeus nämnde att om Ulf Dinkelspiel bara säger någonting, måste vi omedelbart genomföra det. Så är inte fallet. Det intressanta är att det sedan mycket lång tid finns en mycket stor majoritet i denna riksdag bakom det arbete som har bedrivits för att åstadkomma ett EES-avtal. Inte minst har Anita Gradin, som ledde detta arbete under lång tid, en stor del i att på ett dugligt sätt ha fått fram avtalet så som det nu föreligger. Fru talman! Jag vill bara säga att EES-avtalet, om det genomförs, innebär att svenska medborgare får möjlighet att delta i ett samarbete -- inte i ett övernationellt samarbete -- som ger oerhörda möjligheter för oss och för Sverige som samhälle. Jag finner det därför angeläget att vi i riksdagen gör vad vi kan för att avtalet skall kunna genomföras och kunna komma i kraft på det sätt som länge har varit avsikten. Det ligger alltjämt inom möjligheternas ram, och det är till Sveriges och till svenska medborgares nytta.

Fru talman! Det brukar ofta klagas på att vi som är tveksamma till att ändra på de nuvarande arbetsformerna med EG inte har några alternativ. Jag tolkar det Mats Hellström sade så, att han och den socialdemokratiska gruppen verkligen kommer att arbeta för att klargöra de olika samarbetsformer som nu finns med EG. Mats Hellström är ju en van europé. Han har varit med i olika samarbetsformer i Europa. Vad är det för fel på dessa former? På vilket sätt är det nödvändigt att Sverige binder sina lagar till EG:s lagstiftningssystem och ändrar rättsordningen för att kunna fortsätta ett nära och fruktbart samarbete, som landet har haft under så många år? Det har också åstadkommit en hög levnadsstandard i Sverige, till skillnad från många andra EG länder -- också de som brukar anses vara rika.
Fru talman! Frihandelsavtalet, som hittills har varit det dominerande sättet för oss att samarbeta med EG, omfattar ju varor. Man har tidigt kritiserat både från EG:s sida och från EFTA-ländernas sida att det är för begränsat för de ambitioner som finns om ekonomiskt samarbete i Europa. När jag själv var ordförande i EFTA 1984, ansåg vi också att det handelspolitiska samarbetet var för begränsat -- även om det skulle breddas på andra områden. Vi ville delta i mer samarbete med EG länderna. Det gällde t.ex. miljöfrågor, transportfrågor, utbildnings och forskningsfrågor. Diskussionerna under 1984 ledde fram till en gemensam deklaration mellan alla Västeuropas regeringar om det som skulle komma att kallas EES. Det var ambitioner dels att bredda handelsharmoniseringen utöver de rena tullfrågorna, dels att bredda samarbetet till andra områden än rena handeln. Den här insikten har legat bakom både EG:s interna arbete och EFTA-ländernas strävan i förhållande till EG. För att åstadkomma ett bättre verkande ekonomiskt samarbete räcker det inte med tullsänkningar på varor. Man måste också ta bort alla de många byråkratiska handelshinder som finns utanför tullarna. Här gäller det också att gå in på andra områden. Tjänstehandeln är en växande del av världshandeln, som inte berörs av de gamla frihandelsavtalen. Det finns många fler sådana frågor som vi självfallet hoppas skall belysas i utskottsarbetet. De visar varför både EFTA länderna och EG anser att det är viktigt att gå vidare utöver frihandelsavtalets ram.
Fru talman! EES-avtalet gäller huvudsakligen handel. Jag inser att det kan vara intressant med annat samarbete. Men min poäng är att det är just annat samarbete som vi redan har. Det måste Mats Hellström vara medveten om. Varför skall inte EG vara öppen för tjänstehandel när hela världen för övrigt är det? Jag nämnde sådana exempel. Jag tolkar Mats Hellströms anförande som att ni noggrant kommer att analysera nuläget, inte bara frihandelsavtalet utan alla andra samarbetsformer som finns mellan Sverige och EG. Sedan kommer ni att bemöta varför den formen inte är utvecklingsbar, varför det är viktigt att ta över alla lagar och bygga upp en ny byråkrati med otroligt mer krångel än tidigare och varför det är en fördel. Jag utgår från att utskottet kommer att analysera ESS-avtalet och att ni då, om ni märker att det är vettigare att fortsätta som nu, kommer att låta bli att ratificera avtalet.

Fru talman! När man hör Gunnar Hökmark blir man ju faktiskt mycket betänksam. De förändringens vindar som han talar om har han över huvud taget inte förstått innebörden av. De förändringens vindar som blåser i Europa, både i Öst och i Västeuropa, är demokratins vindar.

Det tycker jag att Gunnar Hökmark och Moderaterna skulle ta till sig som ett utslag av människors egen tankeverksamhet och vilja till demokrati och medbestämmande. Jag tycker att det anförande som Birgitta Hambraeus höll var mycket bra, och jag instämmer i alla delar med det. Det gläder mig oerhört att det finns en person som är så rakryggad och som vågar stå upp för sin åsikt på det sätt som Birgitta Hambraeus gör. Jag vet att det finns personer i samtliga politiska partier som hyser precis samma åsikt, men som inte vågar använda åtminstone kammarens talarstol för att föra fram dem, oavsett vilket parti de tillhör. Jag tycker att det är ett nederlag för demokratin. Från vänsterpartiet har vi i dag väckt en motion i den här frågan. Den omfattar ganska många sidor och har som första tillkännagivande den odemokratiska behandlingen av den här frågan. Remisstiden har varit kort. Det har alla remissinstanser påpekat. En del säger t.o.m. rakt ut: Vi uttalar oss inte om den här frågan, för vi har inte förstått vad den kommer att innebära. Jag tycker att det är mycket klokt sagt, i stället för att man försöker krysta fram några föreställningar om vad det möjligen kan innebära. De juridiska instanserna har varit förödande i sin kritik, och man har inte fått klarlagt på vilket sätt detta avtal eventuellt strider emot den svenska konstitutionen. Det är inte petitesser och detaljer, som Hadar Cars säger. Det är inte att fördjupa sig i detaljer att kräva klarlägganden om huruvida detta avtal strider emot Sveriges konstitution, om det begränsar vår möjlighet att utöva våra demokratiska rättigheter och om det strider mot vår möjlighet att hävda andra åsikter och att på miljö och hälsopolitiska grunder fatta beslut som eventuellt kan strida mot detta avtal. Det är inte detaljer och petitesser, utan grundläggande frågor för en demokrati. Vi kräver i vår motion som andra punkt en återförvisning av hela propositionen utifrån det faktum att regeringen har handlagt det här mycket dåligt. Det är ett hån emot demokratin att bete sig på detta sätt. och det finns ingen rimlig anledning att göra det. Det finns ingen rimlig anledning att lägga fram en proposition på ett tusental sidor vilken man skall få knappa 14 dagar att sätta sig in i. Vi har sällan kunnat få fram en fråga här i riksdagen som så många vet så litet om, men som kommer att få så stora konsekvenser för vår framtid. Man frågar sig: Vad är anledningen till denna brådska? I andra länder har man folkomröstningar, breda diskussioner, remissomgångar osv., men inte i Sverige. Här är, precis som Birgitta Hambraeus säger, tidtabellen helig, och den har varit det från allra första stunden. Från allra första början när vi fört diskussionen här om harmoniseringprocessen har tidtabellen varit helig. Oavsett var som händer i andra länder, vid omröstningar osv., är det denna tidtabell som gäller. Sverige skall inte vara det land som sätter några käppar i hjulen. För vad, frågar man sig. Inte heller jag har i denna proposition kunnat finna några sådana skäl som skulle vara så övervägande att de ger grund för att åsidosätta demokratin. Vi har ställt ett antal frågor i vår motion vilka vi anser måste vara besvarade innan man kan fatta beslut i ärendet. Det är konstitutionella och demokratiska frågor, det handlar om avtalets effekter på miljö, hälsa och säkerhet. Det finns en rad frågetecken som måste rätas ut när det gäller detta avtal, vars effekter och konsekvenser vi är mycket allvarligt bekymrade över. Jag är övertygad om att vi kommer att få mycket att göra i EES-utskottet, som jag är extra suppleant i. Det märkliga med detta utskott är att det kommer att vara en form av studiecirkel. Vi som sitter där har först tagit examen, och sedan skall vi gå en kurs om vad vi har tagit examen i. Precis så är det. Det är bakvända världen. Först fattar man beslut, sedan skall man diskutera. Först förbinder man sig att skriva under ett avtal, ratificerar det, kör processen så fort som möjligt, och sedan skall man ha studiecirklar och folkbildning om vad det hela går ut på. Detta är bakvända världen och ett hån emot demokratin. Det är människor arga över -- med all rätt, anser jag. Vi har sett på den här frågan ur ett helhetsperspektiv också, och vi ser att det här är det nya sättet att bedriva politik på. I internationella sammanhang skall det gå fort. Man skall fatta beslut över huvudet på folk. I efterhand kan man möjligen få reda på vad det betydde. Det här är internationliseringen av kapitalet och dess demokratiska villkor, dvs. ingen demokrati.

Fru talman! Det är väldigt med vilka brösttoner som Gunnar Hökmark tar i. Jag tycker att det skulle vara på sin plats att hålla debatten här om det avtal som vi diskuterar. Det är inte särskilt demokratiskt att hävda att vi som är valda till den här församlingen inte är demokrater. Visst har vi, Gunnar Hökmark, demokratiska val, och de har gett utslaget att både Vänsterpartiet och Moderaterna är representerade. Ett faktum när det gäller valet emellertid är att de stora partierna mycket skickligt och framför allt bestämt undvek att diskutera EG-frågan över huvud taget. Det var stört omöjligt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet försökte föra upp EG-frågan på dagordningen i valet, men den frågan skulle inte diskuteras därför att den inte då var aktuell. Det finns faktiskt inte mandat i denna riksdag att genomföra den här harmoniseringsprocessen på det sätt som är tänkt, därför att frågan aldrig har varit underställd väljarna i Sverige. Det finns inte mandat att genomföra en anslutning av Sverige till den europeiska unionen, och det finns inte mandat att införliva Sverige med den europeiska unionen genom EES-avtalet på det sätt som det nu försöks med. Frågan har inte underställts väljarna, men det vore bra om så vore fallet. Det är därför som vi har förespråkat en folkomröstning i den här frågan. Det kanske inte vore så dumt att ha en folkomröstning också om EES-avtalet, eftersom det har så vitt gående konsekvenser. Det är väl en mycket bra form för demokrati. Det skulle vara bra om moderaterna anslöt sig till det förslaget och såg till att vi fick mycket mer tid att diskutera EES avtalet, genom att skjuta på ställningstaganden. Detta för att låta människor under den tid som det krävs och genom diskussioner i demokratiska former ordentligt sätta sig in i frågan. Vi har inte bråttom, Gunnar Hökmark. Vi har både tid och råd att använda oss av de demokratiska processer som vi är vana vid att använda oss av.
Fru talman! Det var Gudrun Schyman som tog upp frågan om demokrati när hon misstänkliggjorde den demokratiska processen i denna församling. Hon hävdade faktiskt att det var övermaga att påstå att denna församling skulle vara representativ för svenska folket. Det var hon, med sitt ideologiska arv, som förde in denna demokratidebatt. Nu har hon inte enbart underkänt den demokratiska legitimiteten i denna församling, utan i sin senaste replik underkände hon också effekten och värdet av det senast hållna valet. Gudrun Schyman sa att den här frågan inte diskuterades under valet. Det är inte sant! Gudrun Schyman och alla motståndare diskuterade den, och det gjorde även anhängarna. En av de grundläggande och fundamentala punkterna i programmmet ''En ny start för Sverige'' handlade om att fullfölja Sveriges integration med EG genom att bl.a. fullfölja EES-avtalet. Det var en mycket vital del i den demokratiska debatten. Den fråga som emellertid alltid kan ställas till företrädare för de partier som Gudrun Schyman företräder här i Sverige är: Vad har ni att lära det demokratiska Europa om demokrati? Vad har ni att lära det fria Europa om frihet? Vad har ni att lära det öppna Europa om öppna gränser? Den frågan kan kanske bli allra bäst vilande i denna kammare.

Fru talman! Jag vill inledningsvis framhålla att jag självfallet ser det som angeläget att vi får EES avtalet införlivat med svensk lagstiftning. Syftet med min motion är att om möjligt skapa rättsgarantier för den enskilde under den tid som EES-avtalet varar. EES-avtalet står nämligen -- det har vi hört här i dag -- inte i överensstämmelse med vår lagstiftning, vilket skapar rätt stora problem. Det gäller inte bara lagvalsregeln utan också det s.k. protokoll 35 och artikel 98. Dessa tre frågor har tagits upp som de kanske största stötestenarna. Man har, som vi har hört, inte kunnat tillmötesgå lagrådets synpunkter när man har skrivit EES lagen. Det som bekymrar är att de svenska myndigheterna hittills ofta har visat -- låt mig säga det -- minimal respekt för ingångna internationella avtal. Jag tänker naturligtvis då på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. EES-avtalet bygger på EG-rätten, och i EG-rätten utgör Europakonventionen ett av grundelementen. Jag säger det därför att det kan finnas skäl att befara att myndigheternas ambition att efterleva EES-avtalet när det står i strid med svensk lagstiftning inte alltid kommer att vara så stor. Jag fick ett bra exempel på detta i Dagens Nyheter i fredags, där konsumentombudsmannen, KO, i en artikel rubricerad ''Behåll åldersgräns för TV ''Förslaget att nu slopa åldersgränsen - - bygger på två argument. Det ena går ut på att Sverige genom EES-avtalet är rättsligt förhindrat att ha kvar barnreklamförbudet - -. Konsumentverket delar inte den uppfattningen''. Sedan kommer det: ''Det är möjligt att frågan om den svenska tolvårsgränsens förenlighet med EES-avtalet i en framtid kan komma att prövas i en internationell rättsinstans. Låt då detta ske, men det finns ingen anledning att redan nu lägga sig platt!'' Jag kan inte tolka det på annat vis än att andemeningen är att även om vi skriver på ett EES avtal och det där skulle finnas en bestämmelse som vi ogillar, fortsätter vi att åtala de medborgare som utnyttjar sig av de möjligheter som EES-avtalet ger dem helt legalt. Jag har själv sett på nära håll hur myndigheterna fortsätter att åtala och straffa i avvaktan på att det skall bli en dom i internationellt sammanhang, vilket kan ta många år. Detta förhållande är naturligtvis oacceptabelt i en rättsstat, och därför krävs det att medborgarnas rättssäkerhet garanteras på ett extraordinärt sätt i detta sammanhang. Därför har jag förslagit att det sätts in en bestämmelse i EES-lagen som förhindrar att medborgare som har följt EES-avtalet men råkat bryta mot en svensk lag, därför att den svenska lagen ännu inte är anpassad, icke skall kunna straffas. Det finns, som jag sade, när det gäller andra internationella avtal alltför många exempel på att medborgare råkar illa ut därför att myndigheter och domstolar inte fullt ut respekterar de avtal som vi har ingått. Lagvalsregeln är, som lagrådet här har påpekat, en främmande företeelse. Den kommer att skapa rader av konflikter med oändliga juridiska processer och kommer framför allt att få medborgarna att känna sig utlämnade till myndigheternas godtycke. Men jag tror att med en bestämmelse om straffrihet under de speciella villkor som jag nämnde skulle mycket av detta kunna undvikas. Det är därför som jag har väckt en motion med en hemställan av denna innebörd. Jag hoppas att EES-utskottet beaktar den.
Fru talman! Det var mycket viktigt att få höra det som Björn von der Esch sade, och jag blev alldeles förskräckt när jag hörde det. Det kommer att vara bra så till vida att utskottet verkligen får tillfälle att pröva, om det är våra egna lagar som vi nu skall sätta främst eller EES lagar. Skall vi lägga oss platt, eller skall vi pröva enligt våra egna lagar? Det verkade som om Björn von der Esch var helt inne på att vi underdånigt och utan eftertanke alltid skulle kopiera och tolka EES-avtalet, även när det går emot oss själva, utan att någon egentligen har blivit provocerad av det. Jag är chockad av det senaste anförandet, men tycker samtidigt att det är bra att utskottet verkligen får ta itu med detta och pröva hur vi skall ha det framöver -- är det EG som skall bestämma över oss eller är det vi själva?

Fru talman! Med hänsyn till den korta motionstiden har jag inte haft möjlighet att granska EES-avtalet i detalj. Avtalet är mycket svåröverskådligt och svårtolkat, särskilt med hänsyn till att huvudavtal, protokoll, bilagor och i många fall även sekundär EG-rätt måste studeras parallellt. Bitvis ger materialet sken av ett hastverk, vilket torde kunna tillskrivas den stora brådska som uppenbarligen präglar hela ärendet. Då EES-avtalet är av en så utomordentligt stor betydelse för Sverige hade en större klarhet, precision, systematisering och samordning varit önskvärd. Mycket stora krav kommer att ställas på dem som skall tillämpa avtalet. Utarbetande av kommentarer och anvisningar till stöd för tolkning och tillämpning kommer att bli nödvändiga och oumbärliga. Detta gäller bl.a. konkurrensreglerna. Trots att tankar om samarbete och gemenskap genomsyrar avtalet bygger de institutionella bestämmelserna i del VII till stor del på ett system där EG:s institutioner och Eftas institutioner resp. nationella organ arbetar efter egna regler och rutiner. Detta kommer att leda till en betydande byråkrati inom resp. organ. Som exempel kan nämnas informationsutbyte enligt artikel 106. Ett stort antal av de frågor som regleras i EES avtalet berör, direkt eller indirekt, enskilda medborgare. Enligt min mening är de krav på rättssäkerheten som rimligen kan ställas inte tillräckligt väl tillgodosedda vad avser den föreslagna institutionella modellen, kompetensfördelning och uppgifter för de olika organen samt de principer som redovisats för tolkning av inom EES gemensamma regler. När det sedan gäller konkurrensbestämmelserna saknar EES-avtalet regler till skydd för småföretag som utsätts för konkurrensbegränsningar. Det kommer att drabba våra småföretagare. Jag stödjer helhjärtat Birgitta Hambraeus anförande här i kammaren och är, som många andra glad för att hennes mycket värdefulla synpunkter har kommit fram. Någon nämnde övermaga tidigare i debatten. Jag har under den senaste tiden drivit ett borgerligt nej till EU/EG, vilket på några månader har resulterat i 30 000 medlemmar. Det säger något om intresset bland småföretagare och övriga människor. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag har väckt en motion i riksdagen för Liberala partiets räkning. Vi menar att riksdagen inte skall godkänna EES avtalet och övriga avtal, utan att riksdagen avslår förslagen till lagstiftning.